Herr talman! Patrik Björck har frågat mig hur jag tänker agera på den enligt interpellanten alltmer alarmerande situationen med etableringslotsar. Reformen om nyanländas etablering trädde i kraft den 1 december 2010 och har nu verkat i tre år. Syftet med reformen är att påskynda och korta tiden för etableringen i arbets och samhällslivet för nyanlända invandrare. Fokus ligger på tidiga insatser för arbete och språk, och det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsuppdraget. Etableringslotsen infördes som en ny aktör och utgör en viktig del i reformen. Etableringslotsens arbete syftar till att underlätta och påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets och samhällslivet. Etableringslotsen ska vara en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället och komplettera och stärka den nyanländes kontaktnät under den första tiden i landet. Regeringen följer genomförandet och resultatet av verksamheten noga. Regeringen får dels löpande rapportering, dels särskilda rapporteringar om hur verksamheten med etableringslotsarna utvecklas och fungerar. Arbetsmarknadsdepartementet har en kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen om etableringsuppdraget. Etableringslotsar finns i dag över hela landet. Vid utgången av september i år fanns 280 leverantörer verksamma på 1 256 verksamhetsadresser i 233 kommuner. En stor del, ca 80 procent, av de nyanlända väljer en lots, och byte av lots sker i rimlig omfattning. Detta indikerar att valfrihetssystemet fungerar. Statskontoret har genomfört en uppföljning av genomförandet av etableringsreformen som lämnades i juni 2012, och Arbetsmarknadsdepartementet har haft en dialog med Arbetsförmedlingen om Statskontorets rapport. Mycket av det som Statskontoret föreslår beträffande lotsar ligger inom ramen för Arbetsförmedlingens eget ansvar. Myndigheten följer upp och granskar lotstjänsten noggrant och har ansvar för att utifrån sin bevakning och inom ramen för sitt uppdrag genomföra de förändringar som kan vara nödvändiga för att förbättra tjänsten. Arbetsförmedlingen genomförde under våren 2013 en fördjupad granskning av leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster. I en rapport i augusti 2013 redogör myndigheten för granskningen och de utmaningar som myndigheten ser i det fortsatta arbetet med kompletterande arbetsförmedlingstjänster. I rapporten redovisar Arbetsförmedlingen också åtgärder som myndigheten vidtagit för att förbättra upphandlingen och kvalitetsuppföljningen. När det gäller etableringslotsar framkommer i rapporten att: etableringslots är den tjänst som i juli 2013 hade flest antal deltagare etableringslots har de mest nöjda deltagarna enligt myndighetens kundnöjdenkäter det finns signaler om att leverantörer ibland marknadsför sig på ett otillåtet sätt. Den successiva utvecklingen av etableringsreformen gör det också nödvändigt att uppföljningen sker i ett längre tidsperspektiv. Därför har Stockholms universitet fått i uppdrag att utvärdera effekterna av etableringsuppdraget. En delrapport ska lämnas senast i april 2015 och en slutrapport i april 2016. Regeringens intention är att invänta resultaten från de utvärderingsuppdrag som är utlagda innan åtgärder för större förändringar av etableringsuppdraget vidtas. Regeringen följer, som jag betonat tidigare, reformen noga och löpande. Inom ramen för sitt uppdrag kan Arbetsförmedlingen genomföra förändringar av tjänsten, exempelvis när det gäller förfrågningsunderlaget, kraven och ersättningen till lotsarna. Det kan bidra till att säkerställa kvaliteten i lotsverksamheten. Jag ser fram emot en givande interpellationsdebatt.
Herr talman! Jag tackar integrationsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är att det finns stark kritik mot systemet med etableringslotsar. Denna kritik kommer inte bara från socialdemokratiska oppositionspolitiker utan från Riksrevisionen och Statskontoret och från lotsföretag som försöker agera seriöst på en oseriös marknad. Den kommer också från nyanlända, arbetsförmedlare och myndigheten Arbetsförmedlingen. Den kommer till och med från den liberala tankesmedjan Fores som har undersökt detta system. Därför finns det all anledning att fråga det jag gör: Tänker statsrådet sitta passiv, eller tänker statsrådet agera? Jag kan tyvärr konstatera att statsrådet kommer att vara passiv. Det framkommer med önskvärd tydlighet i slutet av svaret då statsrådet säger att regeringens intention är att invänta innan några åtgärder för förändringar vidtas. Det är givetvis inte tillfredsställande. När man diskuterar detta är det viktigt att komma ihåg att det i grunden är ideologisk blindhet som driver den sittande regeringen att genomföra privatiseringar av verksamhet - inte för att det nödvändigtvis är bättre eller effektivare utan för att man av principiella skäl vill genomföra privatisering av all verksamhet. Herr talman! Vi socialdemokrater kan absolut tänka oss att pröva alla vägar som kan ge framgång. Om privata aktörer tillför ett mervärde ska man givetvis pröva den vägen. Vi socialdemokrater har alltså ingen ideologisk blindhet här. Det förutsätter dock att man har kontroll och uppföljning, och det är helt centralt om man ska hantera skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Ska det fungera med privata aktörer och konkurrens måste det ske på sjysta villkor. En av de bärande delarna i kritiken från de aktörer som försöker vara seriösa är att bristen på kontroll och uppföljning gör att man inte klarar av att hantera det på ett rimligt sätt när man vill agera som etableringslots. Herr talman! I svaret sägs att etableringslotsen ska vara en viktig del i etableringsreformen. Ändå kan man inte uppfylla kraven på kontroll och uppföljning, trots att det är en viktig del av politiken. Statsrådet säger i sitt svar att man har löpande rapporteringar, särskilda rapporteringar och kontinuerlig dialog. Då är det anmärkningsvärt att statsrådet inte kan se allt som Riksrevisionen, Statskontoret, lotsar, nyanlända, arbetsförmedlare och till och med liberala debattörer kan se. Det är anmärkningsvärt om man har en sådan genomgång, löpande rapportering och kontinuerlig dialog. Statsrådet säger också i svaret att detta indikerar att valfrihetssystemet fungerar. Men det är precis vad Statskontorets utredning konstaterar att det inte gör. Detta står specifikt i Statskontorets genomgång av lotssystemet, där de kritiserar systemet på just den punkten. Statskontoret säger: "Arbetsförmedlarna lämnar en samstämmig bild av att nyanlända har svårt att välja etableringslots. Målgruppens val baseras sällan på fakta, utan sker snarare med utgångspunkt från bekantas tidigare val. Enligt Statskontorets bedömning fungerar inte valfrihetssystemet med etableringslotsar." Då är det anmärkningsvärt att statsrådet har en uppfattning där han säger att han inte ser några problem, att allt är bra och att det inte finns något att ändra på. Han sitter passiv och föreslår inga förändringar.
Herr talman! Det är alltid uppiggande att debattera med Patrik Björck. Det höjer tonläget. Jag börjar med att svara konkret på frågan, även om den inte är så öppet ställd. Tänker statsrådet sitta passiv, eller tänker statsrådet agera på den alltmer alarmerande situationen? Svaret på frågan om statsrådet tänker sitta passiv är: Nej. Tänker vi agera? Svaret är: Ja. Sedan vet även Patrik Björck att mycket av uppföljningen sker inom ansvariga myndigheter i Sverige. Det är inte så att ingenting sker ifall en etableringslots inte fungerar. Arbetsförmedlingen har alla möjligheter att säga upp avtalet, och det sker också. Sex leverantörsavtal som inte har fungerat har sagts upp under 2013. Jag är medveten om att det kan finnas brister. Låt oss påminna oss den diskussion vi har haft kring etableringslotsar. Patrik Björck och hans partikamrater har hela tiden varit lite trevande och sagt att de inte har något emot alternativet men att det egentligen är jättefel. Det är huvudbudskapet från Patrik Björck. Vad var huvudkritiken mot etableringslotsar för ett par år sedan från några av dem du räknade upp? De sade då: Det kommer inte att finnas folk som vill vara etableringslotsar. Det är en diskussion jag har tagit i den här kammaren. Varför sade man att det inte skulle finnas folk som vill vara etableringslotsar? Jo, av det enkla skälet att vi har en prestationsbaserad ersättning som innebär att om någon ska tjäna pengar i systemet handlar det om att man ska hjälpa nyanlända till jobb eller till vidare studier. Det är riktigt att grundersättningen är låg, men det är genomtänkt. Vi ska ha ett system som ställer krav på att man ska nå resultat. Vi kan börja med den kritikpunkten. Hur gick det? Som jag läste upp i svaret finns det flera hundra etableringslotsar runt om i landet. Det finns verksamhetsställen i princip över hela landet. Det var den diskussion jag hade då med Patrik Björcks parti. I dag har vi 280 leverantörer som är etableringslotsar. Socialdemokraterna hade fel i kritiken, och det vore klädsamt om de kunde erkänna det. Det finns 1 256 verksamhetsadresser. En annan del av kritiken var att systemet inte kommer att finnas i kommuner runt om i Sverige. Jag sade: Låt oss vänta och se och försöka få systemet att landa. Nu finns det i 233 kommuner. Det vore klädsamt om vi i diskussionen kunde gå tillbaka i debatten. Då ser vi att den huvudkritik som från början fanns mot systemet inte stämmer. Sedan är det en annan sak, Patrik Björck, att vi hela tiden ska vara ödmjuka när vi inför nya system. Allt fungerar inte perfekt med etableringslotsar, och det finns utmaningar. Det står i svaret att Arbetsförmedlingen har ansvar för att följa upp dessa utmaningar och rapportera till regeringen. När jag säger att vi ska avvakta lite för att se resultatet av reformerna innan vi gör större förändringar är det inte samma sak, Patrik Björck, som att vi ingenting gör. Vi förändrar systemet för mottagande av nyanlända hela tiden. Under nästa år kommer vi att ställa tydligare krav på att ta erbjudna arbeten. Tar man inte ett erbjudet arbete som nyanländ invandrare blir man av med sin ersättning. Det är en förändring av reformen. Vi har gjort en större förändring av hela etableringsreformen, nämligen att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret - det kommer vi inte att ändra på - och att man ska ha möjlighet att välja etableringslots. Jag behöver betydligt stakare argument än Patrik Björcks för att ändra mig i grundidén att det är bra att ha en guide in i det svenska samhället. Nu visar det sig att nästan alla nyanlända väljer lots. Det visar sig dessutom att vi har hög nöjdhet med den kompletterande aktör vi har den första tiden i Sverige. Motfrågan till Patrik Björck blir: Är det hans löfte till väljarna att avskaffa hela systemet med etableringslotsar? Det jag vill göra är att utveckla systemet. En utmaning jag ser är att vi har för få från den ideella sektorn. Det är en del av det hela. I dag är 8 procent av etableringslotsarna från den ideella sektorn. Jag tycker att det är bra att Läkarförbundet, Röda Korset och andra är på plats. Jag skulle vilja ha fler. Den konkreta fråga som det vore intressant att få svar på från Patrik Björck är: Innebär detta mycket höga tonläge att Socialdemokraterna går till val på att avskaffa etableringslotsarna? Det är ett intressant besked till de 80-90 procent av de nyanlända som väljer etableringslots och som tycker att det är ett bra stöd den första tiden i Sverige.
Herr talman! Likt en Don Quijote attackerar statsrådet väderkvarnar. Den kritik som framställts mot etableringslotssystemet vill statsrådet däremot uppenbarligen inte diskutera. Det är inte specifikt Patrik Björck som framför kritiken. Som framkommer i statsrådets svar gjorde Statskontoret 2012 en ganska bra genomgång där de lyfte fram precis de saker jag har pekat på. Nu har det gått ett år, och Riksrevisionen kommer tillbaka med liknande kritik. Det som framfördes 2012 har uppenbarligen inte resulterat i att Riksrevisionen har en annan synpunkt när de tittar på systemet i dag. Riksrevisionen säger i en förstudie att det finns flera brister i systemet med etableringslotsar, bland annat att det är för lite arbetsmarknadsrelaterat och att kontrollen och uppföljningen är otillräcklig. Det är den viktiga och bärande delen i min kritik. De säger också att det är viktigt att staten vet vad den får för pengarna, för det vet den inte i dag. Det är där kritiken kommer, och det är den kritik jag framställer i dag. Den kritiken väljer statsrådet tyvärr att över huvud taget inte bemöta. Det finns lotsar som försöker hantera det hela på ett seriöst sätt med utgångspunkt från de ersättningsregler som gäller. De försöker gå in och fylla den roll som regeringen vill att lotssystemet ska göra. När man pratar med dem säger de själva att de inte kommer att klara av att konkurrera så som systemet ser ut nu eftersom det är så mycket som är oseriöst på marknaden. Man har skapat en marknad utan uppföljning och kontroll, där skattemedel går till oseriösa aktörer som köper sig kunder med gåvor och pengar. De delar till och med på resultatet med den de ska lotsa. I ett sådant system får den som eventuellt skulle vilja följa de intentioner som statsrådet och regeringen hade när reformen infördes naturligtvis inte någon möjlighet att fungera. Det är beklämmande att för andra gången få höra att systemet är perfekt. Det är väldigt många deltagare som väljer lotsarna, och de är väldigt nöjda. Alla bedömare som går in och mäter och ser vad det är som ska ske och vad man ska göra och om konkurrensen mellan de olika aktörerna fungerar på ett seriöst sätt kommer fram till att det inte fungerar. Om man mäter antalet deltagare och resultatet av deras deltagande inte är det avsedda är det naturligtvis märkligt, herr talman, att man kan vara nöjd, som statsrådet är. Att bara mäta antalet deltagare men inte bry sig om hur de blev rekryterade till sin lots är ett märkligt sätt att använda skattepengar när lotsarna har köpt platser och lockat till sig deltagare med gåvor, när deltagarna i sin tur har fått betalt om de rekryterar fler deltagare och när lotsarna sedan delat på de eventuella resultatersättningarna med kunderna i systemet. Statsrådet står här i talarstolen och säger att många är med och att många uttrycker nöjdhet på en marknad som inte fungerar. De flesta som tittar på detta konstaterar att det är en sällsynt svår situation. Hur ska den som är nyanländ till Sverige kunna förstå sig på systemet med lotsar? Inte ens jetlaggade affärsresenärer som har åkt över Atlanten och anländer till flygplatsen Arlanda kan förstå sig på det svenska systemet med taxibilar. De blir lurade varje dag för att vi har ett avreglerat system inom taxinäringen. Men man ställer krav på att en nyanländ flykting i Sverige ska förstå sig på det här korrumperade systemet.
Herr talman! Vi försöker en gång till. Det vore klädsamt, Patrik Björck, om du i alla fall försökte citera mig korrekt - vi kan väl börja där. Jag har inte sagt att detta system är perfekt. Det vore också klädsamt ifall du kunde läsa vad som står i svaret. Alldeles nyss stod du i riksdagens talarstol och sade: Det finns ingen uppföljning och ingen kontroll. Jag läser igen högt ur svaret: "Myndigheten" - alltså Arbetsförmedlingen - "följer upp och granskar lotstjänsten noggrant och har ansvar för att utifrån sin bevakning och inom ramen för sitt uppdrag genomföra de förändringar som kan vara nödvändiga för att förbättra tjänsten." Ett exempel som jag nämnde alldeles nyss, Patrik Björck: Om ett lotsföretag inte fungerar finns det möjlighet att säga upp avtalet. Det har skett under 2013. Det är möjligt att det behöver ske i högre utsträckning. Det finns - det är jag den förste att erkänna, och jag har sagt det i riksdagens talarstol tidigare - lotsföretag som inte har fungerat tillräckligt bra och lotsföretag som inte har varit seriösa. I svaret hänvisar jag också till att det finns lotsföretag som inte har haft sjyst marknadsföring. Så ska vi inte ha det, Patrik Björck. Men låt oss försöka undvika att medvetet misstolka varandra utan i alla fall försöka - åtminstone när du har fått svaret både skriftligt och muntligt - korrekt beskriva vad regeringen gör. Det är bra att du hänvisar till Statskontorets rapport. En av de första saker som jag gjorde när vi genomförde etableringsreformen var att ge uppdrag om ett antal systematiska uppföljningar av etableringsreformen för att kunna vidta åtgärder i tid. Det är ett lite ovanligt sätt att jobba när man genomför större reformer - speciellt om man jämför med tidigare socialdemokratiska regeringar - att regeringen själv tidigt ger uppdrag om uppföljningar och granskningar. Stockholms universitet, som jag hänvisade till i svaret, har vi också gett ett uppdrag för att vi ska kunna göra rätt. I den stora frågan, Patrik Björck, får vi fundera på: Fungerar det nya etableringssystemet bättre eller sämre än det gamla? Det finns stora utmaningar i det nya systemet. Men vi kan redan nu se att om vi fortsätter att ha de resultat som vi nu har kommer vi att ha kortat tiden från det att man kommer till Sverige till det att man har fått ett jobb. Var fjärde som har lämnat efter de första två åren har gått vidare till arbete eller studier. Det fungerar bättre än det gamla systemet. Är det perfekt? Nej, Patrik Björck, det är inte perfekt, så stå inte här och hävda att jag säger att det är perfekt. Men det är rätt tänkt att fokusera på jobb från första dagen, Patrik Björck. Det är rätt tänkt att vi gör upp med en integrationspolitik som har fokuserat alldeles för mycket på omhändertagande. Det är rätt tänkt att vi behandlar människor som har kommit till Sverige som vuxna människor. Det är rätt tänkt att tro att vi ska försöka individualisera mottagandet i Sverige. Du raljerar lite allmänt om att nyanlända inte kan välja. Men fundera lite grann på hur mångfalden av lotsar ser ut! Är det bra eller dåligt att Läkarförbundet finns som lots? Tror du att det är bra idé för en nyanländ läkare att använda sig av Läkarförbundet som lots? Jag tror att det är bra. Är det en bra eller dålig idé att vi börjar få olika typer av kompetenser när det gäller vilken bakgrund man har, vilket land man kommer från och vilken utbildning man har? Jag tror att det är bra. Jag tror också att det är bra att vi har byggt upp ett system där det inte, Patrik Björck, är så att någon bara kan starta ett lotsföretag och tjäna stora pengar på det, för så fungerar det inte. Man kan starta ett lotsföretag, och man kan tjäna pengar på det - om det ger resultat. Om människor kommer i arbete, om människor studerar vidare får man en prestationsbaserad ersättning. Patrik Björck har alldeles rätt i att jag har fått kritik för det. Jag har fått kritik för det från branschföretag som tycker att det är för tuffa regler. Jag har periodvis fått kritik från liberala debattörer som tycker att ersättningen är för låg. Jag har fått kritik från etableringslotsar för det. Men det är rätt tänkt, Patrik Björck, att bygga upp system där det faktiskt är resultaten som räknas, ifall vi nu ska använda oss av kompletterande aktörer. Patrik Björck är en alldeles utmärkt oppositionspolitiker speciellt när det gäller tonläget. Men ibland blir jag lite bekymrad över hur det skulle se ut ifall Patrik Björck fick ett regeringsansvar. Notera nu att jag 90 procent av tiden talade om vad vi gör, så hävda inte att jag nu skyller på Socialdemokraterna. Men du kan väl ändå i riksdagens talarstol klara att svara på frågan: Är Socialdemokraternas löfte att avskaffa etableringslotsarna?
Herr talman! Då vill jag vara tydlig och konstatera: Om det hade varit mina uppfattningar hade jag inte tagit kammarens eller statsrådets dyrbara tid i anspråk. Detta är en kritik som kommer för Riksrevisionen, Statskontoret, seriösa lotsaktörer, nyanlända, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen som myndighet och även liberala debattörer, som jag var inne på. Vi kan gå till de liberala debattörerna och se hur de tittar på systemet och vad deras kritik bygger på. Från tankesmedjan Fores kommer man till slutsatsen: "Ett annat problem är tecknen på att vissa lotsföretag utnyttjar systemet genom att teckna slavlika kontrakt med nyanlända efter att ha lockat dem med gåvor. Genom att ägna sig åt denna typ av 'cream skimming' kan de tjäna pengar utan att föra sina klienter närmare arbetsmarknaden." Det är, herr talman, för att inte bli anklagad för att höja tonläget i debatten här i kammaren, ett ordagrant citat från den liberala tankesmedjan Fores. Det är här någonstans som statsrådet blir svaret skyldig. Om det nu är så att man i huvudsak är nöjd med systemet, om man faktiskt inväntar förslag på förändringar, som det står i svart på vitt och som vem som helst kan ta del av i svaret, då måste man fundera över: Hur kommer det sig att statsrådet inte kan se det alla andra ser? Det är det som föranleder interpellationen. När det år efter år kommer likadan kritik mot missförhållanden och det inte finns en endaste tendens till att det skulle ha blivit bättre är det rimligt, herr talman, att ifrågasätta regeringens passivitet, och det är det jag gör. Jag hoppas naturligtvis att det ska leda till aktivitet. Skam den som ger sig!
Herr talman! Vi fick lite problem med citerandet igen. Jag har inte talat om inga förändringar, Patrik Björck, utan jag talade om inga större förändringar av etableringsuppdraget. En större förändring av etableringsuppdraget är för mig till exempel att säga: Vi är så mycket emot att vi har kompletterande aktörer att vi inte ska ha sådana. Men något sådant kommer inte att ske från regeringens sida. Det var den frågan som jag nu i tre inlägg har försökt få svar på från Socialdemokraterna. Men uppenbarligen kan vi inte ens få svar på frågan om detta system är så eländigt att det borde avskaffas. På tonläget verkar det ju som det. Jag tror i grunden att det är bra, när man kommer till Sverige, att få hjälp med att skapa sig nätverk. Det finns ett par saker som man saknar i Sverige när man kommer hit. Det första är det svenska språket - det fokuserar vi på. Det andra är nätverk - man känner inte människor. Tanken med etableringslotsar av olika slag, därför att människor som kommer hit är olika, är att de ska kunna hjälpa till med nätverk. Patrik Björck säger att det har funnits kritik år efter år. Ta det lite lugnt! Systemet har knappt funnits i tre år. Visst fanns det kritik första året. Den bemötte jag i mitt första inlägg, där jag gick igenom att mycket av den huvudsakliga kritik som riktades mot systemet har visat sig vara fel, Patrik Björck. Sedan finns det - jag upprepar det igen - oseriösa lotsföretag, folk som inte har gjort detta tillräckligt bra. Min slutsats är att vi ska se till att fortsätta med uppföljning och kontroll och se till att vi kan nå bättre resultat. Min slutsats är inte att systemet inte fungerar i sådan grad att det ska avskaffas, vilket för mig är en större förändring. Låt oss prata om rätt saker! Det vi för närvarande kan notera är att vi har en opposition som är aktiv och kritiserar regeringen, vilket är bra, och som är aktiv med att citera liberala tankesmedjor, vilket också är bra. Men om du drar slutsatser av vad just Fores och andra säger: Nu rycker du ut ett citat, men jag tycker att du ska vara lite ärlig mot dem och säga att de egentligen tycker att detta med valfrihet är bra. Citatet ger nästan ett intryck av att de tycker att det är jättedåligt och vill avskaffa alltihop, men de vill se att det fungerar bättre. Och det vill jag också, Patrik Björck. Det som var lite synd med debatten, herr talman och Patrik Björck, var att vi aldrig fick klart för oss vilka alternativ som står mot varandra. Men jag välkomnar en fortsatt granskning, för vi ska fortsätta att utveckla integrationspolitiken så att den kan fungera bättre. Jag tackar för en bra debatt och önskar interpellanten en trevlig helg.